Fru talman! Vi är många som har rörts till tårar under de senaste dagarna, när vi har sett östtyskar välla in genom muren till Västberlin. Senast i förrgår fick vi i TV se en överlycklig östtysk familj på ett endagsbesök i Trelleborg. Det som har gripit mig mest är alla dessa människors längtan efter frihet. Det har handlat om friheten att resa, friheten att demonstrera och ge uttryck för åsikter och om friheten att välja sina politiska företrädare. Det som händer i öst är verkligen en lektion i demokrati också för oss svenskar, som kanske inte alltid till fullo förstår värdet av ett öppet och fritt samhälle. I de många affärernas kölvatten kan man spåra en missmodighet i landet. Vem kan man nu lita på? Vad är det som händer i Sverige? Finns det ingen respekt för lagar och regler? Detta är vanliga frågor som man får på möten och i telefon. Vi har också fått ett nytt intresse för konstitutionella frågor. Det finns brister i kännedomen om och känslan för våra grundläggande regler om vårt statsskick och våra frioch rättigheter. Att ändamålen helgar medlen är tyvärr en alltför vanlig uppfattning som förs till torgs. Även här i Sverige måste vi vårda och ständigt försvara demokratin och rättsstaten. Mot den bakgrunden tror vi att det vore bra om riksdagen eller regeringen bidrog till en kampanj på temat demokrati. Jag tror att det är en väl vald tidpunkt att göra det nu, när intresset står på höjdpunkt, med våra egna affärer i färskt minne och åskådningsexemplet öst som möter oss varje dag. I en sådan kampanj borde en populärversion av våra grundlagar spridas på bred front, inte minst i våra skolor. Mot bakgrund av våldsdebatten i kammaren i går finns det anledning att också erinra om den del i Lola Björkquists och Ingrid Ronne-Björkqvists motion som tar upp behovet av demokratiska grundvärderingar och etiska levnadsregler. Jag tror att vi alla har blivit omskakade av det allt råare våldet. Framför allt har vi föräldrar ett ansvar. Men skolan måste också ges möjlighet att i praktiken aktualisera och diskutera etiska frågeställningar. Fru talman! All makt måste kontrolleras. Risken för maktmissbruk är stor om inte makten görs synlig. Det gäller alla maktcentra, privata såväl som offentliga. Det gäller alla politiska makthavare oberoende av partitillhörighet. I Sverige har vi emellertid en alldeles särskild anledning att granska den 3 socialdemokratiska maktapparaten. Det för en demokrati sällsynt långa maktinnehavet ställer socialdemokratin i en särställning även internationellt. Det finns stor anledning att granska den politiska eliten i Sverige. Jag har läst fram och tillbaka i maktutredningens direktiv, men det går inte att hitta en direkt hänvisning till en kartläggning av den socialdemokratiska makteliten. Det nätverk av tjänster och gentjänster i form av pengar och favoriserande lagar som utbyts i triangeln mellan regeringen, fackföreningsrörelsen och andra intresseorganisationer och det socialdemokratiska partiet vill regeringen inte plocka fram i ljuset. Man vill inte belysa vilka medel regeringen använder för att befästa och behålla sin maktställning. Än mer förvånande är det kanske att de andra partierna inte heller ställer sig bakom folkpartiets krav. Som svar på folkpartiets motion hänvisar majoriteten i utskottet till de projekt som bedrivs i maktutredningen om organisationernas roll och inflytande. Det är inte det som vi i folkpartiet har efterlyst. Nu kommer det inte att bli någon genomlysning av den politiska eliten i Sverige inom maktutredningens ram. Vi får väl vänta på att någon statsvetenskaplig institution rycker upp sig och intresserar sig för dessa frågor så som sker i den internationella vetenskapliga världen i övrigt. I avvaktan på det får vi väl hanka oss fram med att själva samla exempel på den synliga kohandeln med pengar, lagar och inflytande som den socialdemokratiska politiska eliten ägnar sig åt. Allt fler medborgare vänder sig till Europadomstolen för att söka rättelse. Vid några tillfällen har också Sverige fällts. Vi i folkpartiet tycker att de svenska myndigheterna i sin myndighetsutövning skall kunna använda Europadomstolens utslag som rättskälla i svenska ärenden. Det skall inte vara nödvändigt för andra svenskar att i liknande ärenden behöva vända sig till domstolen för att få rätt. Det skall de kunna få direkt här hemma i Sverige. Dessutom anser vi att den rättsprövning av förvaltningsbeslut som nyligen införts är alldeles otillräcklig. Det måste finnas en generell rätt att få sin sak prövad av domstol. Därmed kan vi uppfylla Europakonventionens artikel om domstolsprövning i fråga om civila rättigheter. Det är en skam att vi gång på gång skall bli fällda i domstolen för denna saks skull. Fru talman! Jag yrkar bifall till de fem reservationer som folkpartiet står bakom.
Fru talman! Det var ett brett anslag Birgit Friggebo hade i sitt anförande, särskilt i inledningen av det. Det var mycket i hennes anförande som jag kan instämma i. Ett litet bekymmer för oss ur ren debatteknisk synpunkt är att en del av de frågor som hon berörde, nämligen grundlagarna, återkommer vi till senare vid debatten om ett annat betänkande från konstitutionsutskottet. Det föranleder mig att säga att vi vid kommande debatter av det här slaget skall försöka se till att vi har ett underlag som kan ge grund för mera principiellt hållna diskussioner. Det som Birgit Friggebo sade om att vi särskilt inom skolväsendet skall verka för ökad kunskap om vår författning och våra demokratiska rättigheter är säkert bra. Undervisning i samhällskunskap förekommer faktiskt, det vet jag eftersom jag själv en gång i tiden arbetade med det. Det finns också böcker i samhällskunskap där grundlagarna behandlas. Detta kan naturligtvis förbättras. Jag ser dock framför mig vissa svårigheter när det gäller att göra en s.k. populärversion av våra grundlagar, det är inte det allra enklaste. Man får också akta sig för att ogrundade schablonuppfattningar som finns kommer att ersättas av andra schablonuppfattningar som grundar sig på förenklade beskrivningar av våra grundlagar. Men centern ställer sig självfallet helhjärtat bakom förslaget att ett större utrymme skall ges för samhällsfrågor och författningsfrågor i våra skolor. När det gäller informationen i övrigt berörde Birgit Friggebo våldet som har diskuterats i flera veckor här i riksdagen, i praktiskt taget varje frågestund och i en särskild debatt. Vi i centern ser fram emot att övriga partier ansluter sig till vårt förslag om en landsomfattande antivåldskampanj med stora insatser från samhällets sida. Och det är naturligtvis nödvändigt att även skolan kopplas in i detta sammanhang. Jag hälsar därför Birgit Friggebo välkommen att ansluta sig till centerns förslag på detta område. De frågor som tas upp konkret i betänkandet gäller i och för sig viktiga ting, t.ex. principerna för lagstiftning. Centern har i korta drag framfört sina åsikter i ett särskilt yttrande av Bengt Kindbom och mig. Det är alldeles givet att ansvaret för bristfällig lagstiftning måste återföras dit där det verkligen ligger, nämligen i det här huset. Vi får vara självkritiska, det har jag sagt flera gånger tidigare. Det är riksdagens uppgift att bereda lagärenden på ett sådant sätt att de lagstiftningsprodukter som lämnar denna kammare är av god kvalitet. Men det kan naturligtvis inte ske utan att förarbetena som mynnar ut i propositioner också är av god kvalitet. Centern har föreslagit förbättringar på detta område vid flera olika tillfällen, och detta återkommer i senare betänkanden från konstitutionsutskottet. Avvägningen mellan ramlagstiftning och detaljlagstiftning, som berörs i det särskilda yttrandet och i reservationerna, är i och för sig inte lätt om man ser närmare på problemen. Det är nämligen två önskemål som korsar varandra. Det ena önskemålet är att man skall ge dem som tillämpar lagstiftningen ett visst handlingsutrymme och möjlighet att använda sunt förnuft i de konkreta situationerna och göra tillämpningar i det faktiska läget i en sakfråga. Det andra önskemålet är att reglerna skall vara så exakta som möjligt, så att man direkt kan tillämpa de lagar som finns. Jag för min del anser att vi i allt större utsträckning borde så att säga dra oss åt det senare hållet. Det är onekligen otillfredsställande om det lämnas för stort svängrum för tillämpande myndigheter. Det innebär ju i själva verket att myndigheterna blir inbegripna i vad som egentligen kan sägas vara en politisk beslutsprocess. Men det är inte helt enkelt att hitta en mall som kan gälla för alla områden, vilket vi i centern är medvetna om. En svårighet är naturligtvis att de lagar som riksdagen fattar beslut om måste följas av tillämpningsföreskrifter av olika slag på regeringsnivå eller på myndighetsnivå. Och det är naturligtvis en brist att riksdagen ofta vid beslutstillfället när det gäller ny eller förändrad lagstiftning inte har överblick över vad som kan komma i form av tillämpningsföreskrifter. Vi i centern har som ett första tentativt försök att vidga beslutsunderlaget för riksdagen tänkt Oss att regeringen samtidigt som den avlämnar en proposition med förslag om ny lagstiftning, åtminstone när det gäller väsentliga frågor, också skulle kunna lämna det förslag till förordning som den har tänkt utfärda med anledning av den aktuella lagen. Detta innebär vissa problem, men jag skall inte närmare gå in på dem nu. Organisationerna och den politiska makten är naturligtvis ett problem som är väl känt världen över och som vi i Sverige naturligtvis också har anledning att grubbla över. Det talas om de organiserade intressena och om kooperativa samhällen där den reella beslutandemakten inte ligger hos de politiska beslutsfattarna utan hos företrädare för mäktiga intressen som naturligtvis kan vara både löntagarintressen och kapitalintressen. Det svåra här är naturligtvis att skapa generella lagregler som är tillämpbara och som inte skadar mer än de gör nytta. Det är alldeles givet att vi skall motarbeta de inslag som finns i vårt samhällsliv till konkret korporativism, men samtidigt kan vi naturligtvis inte generellt förbjuda organisationer av olika slag att försöka utöva inflytande över den politik som förs eller ge synpunkter på de förslag som läggs fram i olika sammanhang. Det skulle vara, som det brukar heta litet banalt, att kasta ut barnet med badvattnet. Organisationerna är också företrädare för ur demokratisk synpunkt viktiga grupperingar i samhället. Det berikar naturligtvis det politiska livet och den politiska beslutsprocessen att man kan få synpunkter från olika håll, att organisationerna och deras företrädare ger till känna vad de tycker om saker och ting. Vad vi i stället måste göra är att konkretisera oss och ta fasta på de former av organisationsinflytande som man tycker är betänkliga eller skadliga och försöka att rätta till det. Vi hade en debatt i går här i kammaren där vi diskuterade organisationernas representation i de kommunala nämnderna. Det är en sak som borde rensas ut. Flera partier här var ense om det, dock inte socialdemokraterna och vpk-are. För den skull blev det ingenting. Vi har fört en lång kamp här i kammaren för att få slut på kollektivanslutningen. Vi ser att socialdemokraterna bara försöker finna andra former för att i stort sett uppnå samma resultat som kollektivanslutningen har lett till. Det är en annan sak som borde rensas ut. Vi ser nu hur man är i färd här i riksdagen med att genomföra en reform av länsstyrelserna med benäget bistånd, måste jag tyvärr säga, även av borgerliga partier, som innebär att man i realiteten stärker det organiserade intressets inflytande över de regionala frågorna. Vi från centerns sida har väckt en principiellt viktig motion i denna fråga, där vi slår ett ordentligt slag för demokratin även på länsplanet. Vi menar att det verkligen nu är dags att se till att de i vanlig ordning valda representationerna får möjlighet att hävda sig även på det regionala planet. Med tanke på det entusiastiska anförande som Birgit Friggebo nyss höll om demokratin och det politiska inflytandet kontra organisationer skall det bli intressant att se hur helhjärtat Birgit Friggebo kommer att sluta upp bakom centerns principmotion i denna fråga. Jag får här erinra om den skada som riksdagsbeslutet med anledning av den s.k. verkstyrelsepropositionen redan har åstadkommit och den osäkerhet som finns när det gäller öppenheten i relationerna mellan regering och förvaltning. Det var en reform som folkpartiet inte bara medverkade till utan också var pådrivare till när den skulle genomföras. Men vi bör inte klandra varandra för mycket. Jag har all anledning att säga att jag uppskattar det engagemang som Birgit Friggebo visar. Av de mera konkreta frågor som kommer igen i propositionen är den mest konkreta frågan om rätten till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Detta är en fråga som har aktualiserats dels på grund av vårt säregna system i Sverige, dels på grund av att vi har anslutit oss till Europakonventionen om mänskliga frioch rättigheter och har drabbats av en del domar. Dessa domar, som har gått Sverige emot, har regelmässigt med några undantag berott på att det svenska systemet när det gäller möjligheterna till domstolsprövning av förvaltningsbeslut inte ansetts uppfylla Europakonventionen så som den numera tolkas av domstolen i Strasbourg. Vi får inte glömma bort att när vi antog konventionen trodde alla att vårt system räckte för att uppfylla konventionens krav. Det är alltså senare utslag som har visat att så inte är fallet. Från vår sida har vi sagt att det är viktigt att vi, inför den prövning som skall göras 1991 av det beslut som fattades, till skillnad från när vi fattade beslutet för två år sedan, är ordentligt beredda och att vi har ett brett kunskapsunderlag för det beslut som sedan skall fattas. Vi har krävt i motioner från centerns sida att vi skall ha en ordentlig analys av de beslut som fattats av Europadomstolen, inte bara de domslut som har gått oss emot. Till skillnad från vad man kan tro när man läser svenska tidningar har även andra länder drabbats av sådana här domstolsutslag. Dessa skall vi undersöka och se i vilken relation dessa utslag står till den ordning som vi har i vårt land. Det är det ena. Det andra som vi trycker hårt på är att vi borde kunna se hur man har ordnat detta åtminstone i våra grannländer och göra en analys av tillståndet i t.ex. Norge och Danmark som ett underlag för att kunna gå vidare hos oss. Vi tycker också att det bör kunna även i vårt land, även om det innebär en brytning mot en gammal tradition, vara så att förvaltningsbeslut skall kunna prövas av domstol. Man kan säga att en orsak till att dessa förändringar behövs är att det svenska förvaltningssystemet förändrats personellt så, att det inom förvaltningen numera inte är någon huvudregel att man har en rättslig utbildning för att kunna få tjänstgöra inom förvaltningen. En annan orsak är att förvaltningsmyndigheternas uppgifter har ändrats. En tredje orsak är att myndigheternas ingrepp mot de enskilda människorna har blivit så mycket mera omfattande och mycket tätare. Det här tycker vi är viktigt att ta itu med, också för att öka förtroendet för det svenska rättssystemet. Som riksdagsledamot möter man ständiga klagomål från människor som har fått fel och anser sig felbehandlade av myndigheter men som inte har chans att gå till domstol för att få sin sak prövad där. Fru talman! Med dessa litet spridda reflexioner ber jag att få yrka bifall till den reservation som vi har till utskottets betänkande, nämligen reservation 7.

Fru talman! Det var i och för sig inte min mening att ta upp en principiell debatt om demokratin, Östeuropa etc. Jag ville ge en relief till ett ganska litet förslag för att möjliggöra bättre kunskaper och en bredare diskussion i konstitutionella frågor och i frågor om rättsstaten. Jag noterar med tacksamhet att Bertil Fiskesjö är intresserad av att detta skall kunna möjliggöras i skolor exempelvis. Men för att kunna göra det måste ni nog i praktiken hjälpa till litet grand. Det är ju nästan ogörligt att sätta Svensk författningssamling i händerna på människor som frågar vad som egentligen gäller i Sverige och hur saker och ting fungerar. Jag måste medge att jag själv ibland nog har litet svårt att läsa den samling grundlagar som vi har här i Sverige. Det är förvånansvärt hur mycket våra språkvårdare kan åstadkomma när det gäller att göra svårbegriplig text begriplig på vanlig svenska, utan att innehållet urholkas. Dessutom kan man trycka materialet på ett mycket trevligare sätt med t.ex. bilder. Det ställs faktiskt rätt mycket frågor i dag när man är ute i landet och reser. Inte minst har KU:s öppna utskottsförhör inspirerat människor att intressera sig för dessa frågor. Mot den bakgrunden förstår jag inte riktigt varför inte vi i konstitutionsutskottet, som ju ändå är riksdagens demokratiutskott, skulle kunna försöka hjälpa till för att möjliggöra att den här debatten förs på en bredare front. Jag ser fram emot en ny diskussion i utskottet. Kanske kan utskottet ta ett initiativ för att popularisera den samling grundlagar som vi har. När det gäller organisationerna förstod jag kanske inte riktigt vad det var för motion som Bertil Fiskesjö sökte mitt stöd för. Jag måste här säga att jag är litet förvånad över att vi inte har kunnat få stöd åtminstone från de borgerliga partierna när det gäller att gå igenom favoriserande lagar rörande intresseorganisationer på bostadsområdet, försäkringsbolag och fackliga rörelser, bidragsbestämmelser som favoriserar vissa organisationer och det stöd som socialdemokratin får i gengäld — inte minst i valrörelsen i form av t.ex. pengar. Allt detta tjänar ju till att befästa den egna maktställningen. Detta är naturligtvis inte en intern socialdemokratisk fråga, utan detta är en allmängiltig fråga, som handlar om hur makten i riket utövas.
Fru talman! Jag har inte särskilt stor anledning att polemisera mot Birgit Friggebo. Jag vill dock säga att det inte är så, att det är ”tabula rasa” i skolan när det gäller samhällsundervisningen. Jag har själv i min ungdom, det är alltså ganska länge sedan nu, medverkat vid framställningen av olika läromedel om den svenska författningen osv. Ett antal duktiga författare har skrivit böcker som ibland är riktigt bra. Men det finns också dåliga böcker som, dess värre, också används i skolan. Om vi i konstitutionsutskottet på något sätt kan medverka till att det sprids större kännedom om grundlagarna i skolan är det självfallet en bra uppgift. Vi får väl grubbla vidare över den saken. Sedan något om organisationerna och partierna. Orsaken till att vi inte utan vidare har ställt upp på folkpartiets motion är att vi tycker att den är för diffus och amöbaaktig och att den famnar allt. Det finns ju redan ett slags maktutredning som sysslar med dessa frågor. Jag var dock skeptisk till denna redan långt tidigare, eftersom jag ansåg att utredningens uppdrag skulle bli så flytande att det kanske inte gav särskilt mycket. Vi har ju den norska maktutredningen i minne. Visserligen fick den mycket beröm. Men om man läser den — vilket jag faktiskt har gjort — finner man att den inte ger särskilt mycket nya kunskaper för den som redan har litet kunskaper. Den är ändå en bra kartläggning. Vi får hoppas att sittande maktutredning i Sverige kan ge ett motsvarande underlag. Sedan tycker jag att det på många av de punkter som Birgit Friggebo här räknar upp finns anledning att inta en mycket kritisk attityd till de regler som redan gäller. Men de reglerna får vi, menar jag, konkret ta itu med. Där får vi bestämma oss för vad vi vill göra. Det är den effektivaste metoden. Allmänna, generella, översikter ger som regel kanske litet kunskap men är inte mycket till underlag för konkreta beslut.
Fru talman! Får jag först bidra till detta med populariseringen genom att översätta ”tabula rasa”, vilket betyder bordet rent. Först något om maktutredningen. Vi får alltså inte någon genomlysning nu. Men det är inte huvudsaken att det sker något i det avseendet. Däremot är jag litet förvånad över att de statsvetenskapliga institutionerna i landet ägnar sig så litet åt utredningar och kartläggningar av den politiska eliten. Det handlar kanske inte främst om att vi skall få förslag och underlag för beslut utan snarare om trovärdigheten. När vi borgerliga politiker talar om den socialdemokratiska maktapparaten och ibland också om maktmissbruket är trovärdigheten inte lika stor som när vetenskapsmän ägnar sig åt dessa frågor. Självfallet skall vi konkret följa upp möjligheterna att komma ifrån den här utpressningspolitiken. Det gör vi också genom att motsätta oss kollektiva hemförsäkringar och en lagstiftning på bostadsområdet som favoriserar vissa organisationer. Där har vi i de borgerliga partierna ett gemensamt ansvar.

Fru talman! De synpunkter och förslag som vi diskuterar är i huvudsak gamla bekanta. Jag kommer därför att nöja mig med att mycket kort kommentera de delar i betänkandet där det finns yrkanden om alternativa skrivningar. Reservationerna 1 och 2 från dels de moderata ledamöterna, dels de två folkpartistiska företrädarna i utskottet har åtminstone det gemensamt att de är mycket allmänt hållna. De speglar förvisso en allmän oro över rättsutvecklingen. Men resonemangen i reservationerna är ytliga och saknar konkretion. De muntliga synpunkter som anförts på dessa områden av Birgit Friggebo och Elisabeth Fleetwood har inte förändrat intrycket av ytlighet. Hade Birgit Friggebo varit lika innehållsrik som hon var entusiastisk i sitt första anförande, hade det kanske kunnat bli något. Om innehållet i hennes anförande alltså hade stått i paritet med hennes entusiasm, hade det t.o.m. kanske kunnat bli något mycket bra. Tyvärr var det inte på det sättet. Låt mig därför konstatera att de tillkännagivanden till regeringen som begärts i reservationerna är både uddlösa och poänglösa. Principiellt tycker jag att utskottets synpunkter under avsnittet Principer för lagstiftningen m.m. är väl så värdefulla från den enskildes synpunkt som reservanternas tankegångar är. Moderaterna och folkpartiet står också bakom reservationerna 3 och 4. Låt mig här endast understryka att förhållandet mellan organisationerna och den politiska makten på olika sätt kommer att belysas vetenskapligt av den pågående maktutredningen. En sådan rent vetenskaplig belysning av denna fråga kan, vill jag påstå, bli mycket värdefull. Den kan också vara av stort principiellt intresse. Jag tycker inte, som framför allt Birgit Friggebo, att det finns anledning att utdöma maktutredningen innan den ens har lagt fram sitt slutbetänkande. Ordvalet i reservationerna på denna punkt, särskilt i reservation 4, passar enligt mitt sätt att se bättre som slagträ i den politiska debatten än som innehåll i direktiv till en seriöst arbetande utredning. I sitt första anförande var Birgit Friggebo litet irriterad över att inte något av de andra borgerliga partierna hade ställt upp bakom folkpartiets reservation. Är det så konstigt egentligen, Birgit Friggebo, att folkpartiet har blivit ensamt om denna reservation?

Det är egentligen ganska synd att Birgit Friggebo, som kan mycket bättre, vill sänka nivån på debatten på det sätt som hon försökte göra i sitt första inlägg. Vi kan vänta med de här diskussionerna tills det åtminstone finns ett underlag. Vi har stora möjligheter i konstitutionsutskottet att ta upp sådana diskussioner därest vi vill göra detta. Birgit Friggebo borde därför kunna undvika de insinuanta påhopp som fanns med i hennes första anförande. Det är uppenbart att reservationerna 5, 6 och 7 i vissa avseenden innehåller relevanta synpunkter på rätten till domstolsprövning av administrativa beslut. Då utskottets majoritet nu yrkar avslag på de här tre reservationerna sker det, det vill jag understryka, med hänvisning till att lagen om rättsprövning av förvaltningsbeslut har tidsbegränsats. Det har gjorts därför att man under tiden fram till 1991 skall skaffa erfarenheter för att belysa frågan om reglerna bör permanentas eller ändras i något avseende. Jag vill poängtera att det pågår en uppföljning och en översyn i justitiedepartementet i avsikt att Sverige skall kunna leva upp till de konventioner som vi har undertecknat, vilket måste anses vara en självklar skyldighet för regering och riksdag. Med anledning av reservationerna 8 och 9 om Europadomstolens utslag vill jag erinra om att högsta domstolen beträffande Europakonventionen har framhållit att det, även om konventionen inte utgör svensk rätt, är naturligt att dess ståndpunkt i rättighetsfrågor påverkar tolkningen av regeringsformen. Utskottet har vid många tillfällen här i riksdagen behandlat frågor som berör samhällets information till medborgarna. Så skedde bl.a. i KU:s betänkande 1988/89:7. Den språkliga utformningen av lagar liksom frågan om informationen om individens rättigheter togs upp där. På s. 15 i föreliggande betänkande redovisas de möjligheter till information om bl.a. grundlagarna som medborgarna i dag har tillgång till. Fru talman! Med den motiveringen yrkar jag avslag på reservation 10 och bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.
Fru talman! Jag är inte riktigt klar över om Kurt Ove Johanssons första uttalanden handlade om folkpartiets reservation 2 eller om alla våra reservationer. Han säger att vi har ytliga förslag, utan konkretion. Reservation 2 handlar om principer för lagstiftningen, och det är alldeles riktigt att förslagen där är allmänt hållna, men de är inte ytliga och saknar inte konkretion. Om vi verkligen skulle få till stånd långsiktighet och stabilitet i lagstiftningen samt generösa övergångsbestämmelser och om vi inte skulle tubba på förslag när det gäller retroaktiv effekt, har de frågorna naturligtvis stor konkretion. Det skulle påverka vårt arbete här i riksdagen — vi skulle inte ofta fatta beslut så snabbt. Sedan säger Kurt Ove Johansson att jag bara vill använda frågan om maktutredningen och min beskrivning av den socialdemokratiska makteliten som slagträ i den politiska debatten. Han talar om det i något slags nedsättande mening, som om politisk debatt vore en sak och saklig debatt någonting annat. Vad vi hela tiden ägnar oss åt här är politisk debatt, och det skall man inte tala nedsättande om. Jag förbehåller mig rätten, med den erfarenhet jag har från långvarigt politiskt arbete, att göra en beskrivning av den socialdemokratiska maktapparaten såsom jag uppfattar den. Det är helt riktigt att vi inte känner till alla skrymslen och vrår eller hur det går till, och vi har inte någon övergripande uppfattning om hur bidragsregler i kommuner och landsting och på statlig nivå är konstruerade för att favorisera vissa organisationer, men vi har exempel. Kurt Ove Johansson säger vidare att de andra partierna inte har varit intresserade av denna motion. Jag noterade att Bertil Fiskesjö förvisso var intresserad av frågorna men att han inte ville ställa sig bakom formen. Som jag ser det har utskottsmajoriteten talat om att maktutredningen håller på att göra en kartläggning av organisationernas roll och inflytande — detta ensidiga synsätt. Man har vid utskottsbehandlingen levt i den tron att vår motion handlade om det, men så är det alltså inte. Kurt Ove Johansson säger att jag har brist på underlag när jag gör mina uttalanden och att vi skall vänta på maktutredningen. Maktutredningen är inte beslutsinriktad, och för att kunna göra en viss bedömning av socialdemokratin behöver vi inte ha det underlaget. Det är bara att titta på hur socialdemokraterna behandlar Folksam, LO, HSB, Riksbyggen, arbetslöshetskassorna, kollektivanslutningen och annan bidragsverksamhet.

Fru talman! Jag vände mig mot Birgit Friggebos mycket insinuanta ton i sitt första anförande, och jag noterar nu med viss tillfredsställelse att hon har skruvat ned både ljudnivån och de mest vildsinta attackerna från det första anförandet. Det hedrar Birgit Friggebo att hon har gripits av eftertanke på den punkten. Vi debatterar ju ändå ett utskottsbetänkande där det inte finns något som helst underlag för den diskussion som Birgit Friggebo försöker föra. Vad jag har hävdat är att vi i första hand skall diskutera betänkandet och det underlag som föreligger för detta. Än en gång vill jag understryka att det inte finns någon som helst anledning, Birgit Friggebo, att döma ut maktutredningens arbete innan utredningen har lagt fram sitt betänkande. När det gäller t.ex. LO och dess politiska inflytande pågår ju en studie inom maktutredningens ram. Jag vidhåller vad jag sade i mitt första anförande, att det verkligen finns anledning att avvakta utredningens resultat. I sinom tid skall vi nog få möjligheter att föra diskussioner på det här området också i konstitutionsutskottet. Men det är ju inte säkert att det som kan komma fram ger anledning för Birgit Friggebo att fortsätta de här vildsinta attackerna mot socialdemokratiska toppolitiker utan att egentligen ha något som helst underlag.
Fru talman! Jag kan naturligtvis läsa om mitt anförande, om det är det som krävs. Men jag ber att få hänvisa till protokollet. Vad jag sade är inte någonting som är hastigt påkommet från min sida. Det är en uppfattningsom har vuxit fram under mångårig politisk verksamhet — vad det betyder för ett land att ett parti har ett så långt maktinnehav och bygger upp hajburar med intresseorganisationer, den egna partiapparaten och de offentliga organen. Jag tror att det vore till fördel för vår demokrati om socialdemokratin kunde tryckas ner till att bli ett 30-procentsparti och vi fick en annan tingens ordning med större öppenhet i Sverige. Det är alltså inte bara fråga om ett debattanförande vilket som helst som man har plitat ihop under natten. Kurt Ove Johansson säger att det inte finns något underlag för att föra denna debatt. Vi har åtminstone skrivit motioner, som vi lämnade in i januari i år. Just de motioner som det här gäller handlade om folkstyret — så visst finns det underlag. Vi skall inte i förväg döma ut maktutredningen och de undersökningar som den utredningen håller på med. Däremot kan man ju ha en åsikt om huruvida utredningen borde ägna sig åt fler saker, och andra saker. Det finns undersökningsmaterial inom utredningen som handlar om t.ex. LO. Men kommer det där att visa sig vilka relationerna är mellan LO och det socialdemokratiska partiet — och hur man från regeringens sida via olika bidragsbestämmelser, lagar, regler osv. favoriserar intresseorganisationerna? Nej, det kommer det inte.
Fru talman! Birgit Friggebo säger att det hon har sagt är genomtänkt sedan många år tillbaka. Men, Birgit Friggebo, den insinuanta tonen blir ju inte bättre för det, snarare tvärtom. Jag beklagar att man utan ett ordentligt underlag riktar insinuanta attacker mot människor på det sätt som Birgit Friggebo har gjort i debatten här i dag. Jag noterar naturligtvis varenda reträtt som Birgit Friggebo gör i den här debatten. Hennes första och andra inlägg innebar ju en deklaration om att hon inte trodde att maktutredningen skulle kunna tillföra någonting. I det senaste inlägget retirerade hon ju litet på den punkten och medgav att här kanske ändå finns intressanta synpunkter att hämta. Men det har ju de senaste dagarna också hänt en del andra intressanta saker, Birgit Friggebo. Vi har haft en debatt om skatterna i Sverige, där inte bara organisationer utan såvitt jag förstått även politiska partier har haft möjlighet att påverka politikens utformning. Det skulle kanske vara av särskilt intresse för en maktutredning att se på vilket inflytande t.ex. Birgit Friggebos eget parti har haft på skatteförslagets utformning. Om inte jag minns fel har Birgit Friggebo, när vi deltagit i diskussioner tidigare, beskrivit det socialdemokratiska partiet som ett annex till LO. Nu har socialdemokraterna och folkpartiet kommit överens om skatterna. Skall man då misstänka att folkpartiet därmed skulle ha blivit ett annex till LO? Det kan i och för sig vara en intressant tanke att i kommande diskussioner också analysera frågor liknande denna.

Fru talman! Det har varit intressant att följa den här debatten. Jag kommer in efteråt, litet vid sidan om. Men jag tycker att det här ärendet är så viktigt att jag vill hålla mitt anförande med anledning av den motion som jag och Ingrid Ronne-Björkqvist har väckt. Motionen innehåller tre yrkanden, och samtliga yrkanden har behandlats av konstitutionsutskottet. Därför anser jag att jag måste föra debatten här och nu. I dessa dagar har det väl inte undgått någon svensk hur efterlängtad demokratin är i östländerna. Alla har nog också lagt märke till att det inte bara är fråga om att kunna handla mer. Man längtar minst lika mycket efter frihet. Jag hoppas att det skall få många i vårt land att fundera litet extra över hur vii Sverige gör med vår demokrati och de möjligheter vi har. Det finns alltför många tecken på en demontering. I stället för att konstruktivt använda de fina verktyg som vi har använder vi dem till att rasera. Den som aldrig har blivit engagerad för demokratiska värderingar, eller ens förstår att uppskatta värdet av dem, märker inte heller om man själv eller någon annan handlar stick i stäv mot dessa värderingar. Varför finns det så mycket missnöje i Sverige i dag, när vi i mångas ögon bor i ett drömland? Vi har grundlagar som skall ligga till grund för det politiska arbetet, vi får äta oss mätta och vi lider ingen nöd. Men ändå finns det alltså ett utbrett missnöje och misstroende. Då måste alla fråga sig: Beror det på brist på kunskaper om vilka fantastiska frioch rättigheter som erbjuds? Beror det på att de missbrukas — att det bara är några få som har möjlighet att ta för sig på andras beskostnad? Och varför har det i så fall blivit på det sättet? Behöver vi något mer vid sidan av kunskaperna om det demokratiska systemet för att vi som medborgare skall fungera i det här mångskiftande samhället? Och vilka värderingar är det som ligger till grund för vårt handlande? Hur förmedlar vi dem? Och vem har ansvaret? Det kan synas vara enkla frågor som jag ställer. Men jag tror att det är helt nödvändigt att alla ställer dem med jämna mellanrum. På så sätt håller vi demokratin levande och också möjlig att utveckla. Om vi alla vore idealmänniskor, dvs. levde efter regeln att ”allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem”, då skulle det räcka långt med en god moral. Men ju sämre moralen är, desto fler lagar och regler behöver vi. Jag tycker att det känns som ett stort nederlag för demokratin i Sverige att man tvingas konstatera att respekten för vår demokrati och för våra medmänniskor blir sämre. Lagarna tänjs till bristningsgränsen, och fiffel och båg accepteras som något naturligt på många håll. I går diskuterade vi här i kammaren det ökande och råa våldet, som också visar att respekten för medmänniskor avtrubbats. Följden blir att det behövs fler poliser och att det krävs hårdare tag. Det är inte precis åtgärder som vi tycker att det är roligt att behöva ta till. Men det visar hur allvarliga bristerna är och att vi missat att ta hand om problemen på ett tidigt stadium. Jag anser att vi här måste börja från grunden. Dessa problem hänger samman med kunskapen om demokratin, etiken och moralen i samhället och hur vi behandlar humaniora. Ta t.ex. det som hände på Skattebetalarnas förenings möte för en tid sedan, då Bengt Westerberg blev utbuad i stället för att man lyssnade på hans sakargument. Här rörde det sig ändå om människor som på andra områden är välutbildade. Till råga på allt läste jag senare i en dagstidning att man tog parti för den buande publiken. Så har vi exemplet med lärarna som inte ville lyssna till skolministern. Massmedia är ofta slarviga och vinklar sina reportage. Vi kan ta exemplet med riksdagsledamöternas besök i Stockholms stad för en tid sedan och bl.a. besöket i Rinkeby. Det är ett typiskt exempel på en sned journalistik, som undergräver i stället för att bygga upp demokratin. Ett annat hot som jag ser är att så många vänder ryggen till det politiska arbetet. En enkät som statens ungdomsråd låtit göra bland ungdomar visar att dessa är väldigt aktiva, men de väljer ofta en enfrågerörelse. De är ointresserade av att delta i utformningen av helheten genom arbete i politiska partier. Ungdomarna har inte blivit väckta och fått insikt om hur viktigt det är att man inte överlämnar helhetspåverkan till några få. Den dom som nyligen avkunnades och som blev mildare än för liknande brott därför att gärningsmannen hade en annan kulturbakgrund främjar inte heller respekten för våra lagar, som ju skall garantera att alla döms på lika grunder. De exempel jag nämnt pekar alla på ett stort behov av att de demokratiska idealen förankras hos den breda allmänheten. Därför föreslår vi som under tecknat motionen K815 i yrkande 3, att en populärversion av grundlagarna får en omfattande spridning i landet och att man bedriver en intensiv kampanj kring denna version. Detta yrkande har följts upp av folkpartireservationen nr 10, som jag ber att få yrka bifall till. Jag är tacksam för att Bertil Fiskesjö här sade att han är beredd att överväga om man kan vidta åtgärder för att i skolorna få en bättre undervisning om våra grundlagar. Men vad tycker andra partier? Anser de att det är bra som det är? Räcker det med att utveckla Samhällsguiden? Det kan kanske räcka för dem som aktivt söker kunskap, men det räcker ingalunda för att garantera alla en bättre kunskap om hur vårt demokratiska system fungerar, alltså även dem som inte råkar gå i skolan just nu. Där våra grundlagar tar slut tar den personliga moralen vid, och den byggs upp inom familjen, i skolan, i organisationerna, på arbetsplatserna och i samhället i övrigt. Vi kan dagligen ta del av hur vårt normsystem successivt luckras upp i alla samhällsskikt. Det är tydligen inte längre självklart att föregå med gott exempel. Det finns t.o.m. de som inte skäms det minsta när de t.ex. lyckas lura till sig litet extra av skattemedel för egen del. Nej, vi behöver normer som gör oss immuna mot att falla för sådana frestelser. Föräldrar har genom åren känt sig ganska vilsna och saknat stöd av gemensamma normer att förmedla till sina barn. Skolöverstyrelsen har t.ex. utan att göra någonting bara konstaterat att det saknas metoder för metodikundervisningen. Så säger skolöverstyrelsens generaldirektör Erland Ringborg i en reklam för ett etikprogram, som ett av våra försäkringsbolag introducerat på grundskolans mellanstadium. Denna höst har ytterligare ett försäkringsbolag trätt in i grundskolan med ett program för högstadieeleverna. Det räcker tydligen inte med att riksdagen och dess utskott gång på gång betonar vikten av undervisning i skolan i humaniora och etik. Det räcker heller inte med att det i läroplanen står många vackra ord, om vi sedan låter etikundervisningen falla mellan stolarna. Det är en otrolig försummelse som skett på detta området. Det framgår att lärarna fullkomligt kastat sig över det material som försäkringsbolagen nu går ut med. Tusentals lärare och 30 000 mellanstadieelever är engagerade. Lärarna avdelar nu två timmar per vecka under stadiets alla tre år för detta ämne. Varför vill då skolöverstyrelsen inte erkänna detta faktum och uppvärdera etikämnet? Nu nämns detta ämne inte ens under rubriken Timplaner i läroplanen. Känner övriga partiföreträdare till hur etikundervisningen fungerar? Folkpartiet har till detta betänkande fogat ett särskilt yttrande med anledning av vår motion. I detta sägs bl.a.: ”I en pluralistisk miljö är det viktigare än någonsin att etiska frågeställningar aktualiseras och diskuteras i skolans undervisning. Självklara utgångspunkter är därvidlag de tio budorden och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.” Vi två motionärer har velat gå ännu längre och föreslår att enkla etiska levnadsregler införs i förskolan och i skolans läroplan, alltså någon form av ersättning för de tio Guds bud, som man nu i stort sett bara talar om privat i hemmen. Jag hoppas att skolöverstyrelsen nu tar ett allvarligt menat tag och läser detta betänkande och de övriga betänkanden som konstitutionsutskottet har hänvisat till och i vilka man tidigare tagit upp etikfrågorna. verna förankra det demokratiska samhällets grundvärderingar. Vi anser att en populärversion av grundlagarna och en uppvärdering av etikämnet skulle vara ett sätt att öka kunskapen om demokratin och ge bättre vägledning både för mänsklig samlevnad och för samhällsutformningen.

Fru talman! Betänkandet KU11, som är betitlat Ordensfrågor m.m., handlar också i väldigt hög grad om den svenska flaggan. Betänkandet är baserat på ett antal moderatmotioner, som följts upp med ett par moderatreservationer till betänkandet. Jag vill först säga något om de moderata reservationerna. Reservation 1 handlar om flagglagen och reservation 2 om Europadagen som flaggdag. På senare år har vimplar som används blivit alltmer flagglika. Detta strider mot utgivna rekommendationer om hur vi skall hantera vimplar, och det anser vi moderater är ett oskick, som man bör stävja med skärpta bestämmelser i flagglagen. Flaggan är ju i hög grad vår nationalsymbol, och vi tycker inte att den skall få förfuskas. Vi anser att det krävs att den behandlas strikt. Av den anledningen har vi avgivit reservation 1 till detta betänkande. Fru talman! I reservation 2 föreslår vi att Europadagen den 5 maj skall vara allmän flaggdag. Vi svenskar tillhör ju Europa, och vi gör det i allt högre grad. Vi ser hur denna tillhörighet också blir alltmer väsentlig och alltmer griper in i varje svensks liv. Vi anser därför att det vore en bra manifestation att göra Europadagen till allmän flaggdag. Det är faktiskt möjligt att göra detta, eftersom vi så sent som 1982 införde ytterligare flaggdagar i Sverige — valdagen och FN-dagen. Vi har under hela året inte mer än ett femtontal flaggdagar, och det skulle finnas gott utrymme för att också ge Europadagen den status som en flaggdag ger. Vi är även i ett särskilt yttrande till betänkandet tagit upp de frågor som är titeln på betänkandet, dvs. ordensfrågor. I detta yttrande säger vi att man borde se över möjligheterna att återinföra ordnar och medaljer i vårt land. Det finns ju annat än pengar och materiella ting som uppskattas. Ett bevis på samhällets uppskattning skulle kunna vara att man återinför möjligheten att utdela ordnar och medaljer. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Den nya flagglagen är av mycket ungt datum. Den trädde i kraft 1983. När lagen antogs uttalade riksdagen att den inte ansåg straffsanktioner nödvändiga. Stiftelsen Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag har, som Stig Bertilsson sade, utfärdat anvisningar på det här området och särskilt understrukit att vimplar inte skall ha gult kors. Från utskottets sida menar vi att de anvisningarna bör ha viss genomslagskraft. Det är för övrigt inte så länge sedan Sveriges flagga var föremål för utredning. Att nu tillsätta en ny utredning, som föreslås i motion 802, anser vi därför inte vara särskilt meningsfullt. I anslutning till att den nya flagglagen antogs utökades antalet allmänna flaggdagar med två. Med hänvisning till att de allmänna flaggdagarna för inte så länge sedan utretts yrkar jag avslag också på reservation 2. Beträffande ordensväsendet bör det kanske nämnas att riksdagen under senare år många gånger prövat och avslagit kravet om en utredning av ordensväsendet. Det har nu inte framkommit något nytt som kan föranleda en ändrad syn på den saken. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande 11 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men när jag ändå satt här och lyssnade kunde jag inte låta bli att begära ordet när jag fick ett litet infall. Det är härligt att höra att moderaten Stig Bertilsson börjat få insikt om att det finns annat än pengar och andra materiella ting som är av värde här i livet. Men att det skulle vara ordensväsende och medaljer är, tycker jag, ett något märkligt synsätt! Det finns mycket annat här i livet som är viktigt — jag tror att vi behöver mycket annat än pengar, materiella ting, ordensväsende och medaljer!

Herr talman! Konstitutionsutskottet föreslår fortsatta försök med den förändrade budgetprocess som påbörjades under förra riksmötet. Den moderata riksdagsgruppen instämmer i detta med ett undantag, och det undantaget gäller behandlingen av kompletteringspropositionen. Den kompletteringsproposition som regeringen i våras förelade riksdagen innehöll, i strid med riksdagsordningen, en lång rad förslag som inte hade ekonomisk-politisk innebörd. Riksdagen kritiserade också regeringen för detta. Den nya budgetprocessen medförde att propositionen i de delar som låg utanför den ekonomiska politiken inte kunde delas ut till de berörda fackutskotten — endast finansutskottet var behörigt att bereda kompletteringspropositionen. Problemet löstes den gången på så sätt att fackutskotten fick yttra sig till finansutskottet, men detta, herr talman, var ingen bra lösning. Man kan befara att riksdagen också under innevarande riksmöte kan få ta emot en omfattande kompletteringsproposition, som kan komma att försätta oss i samma predikament som i våras. För att förhindra detta yrkar jag avslag på hemställans punkt 3 i konstitutionsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Det är ett något överraskande inhopp som moderaterna gör på den här punkten. Vi inom konstitutionsutskottets arbetsgrupp för riksdagens arbetsformer har ingående diskuterat de här frågorna. I den arbetsgruppen har också moderaterna haft en ledamot med. Det har inte förekommit någon invändning från det hållet när det gäller uppläggningen av den fortsatta försöksverksamheten. Inte heller har det hörts några invändningar från moderaterna i konstitutionsutskottet vid behandlingen av betänkande nr 19. Jag utgår ifrån att åtminstone de moderater som i utskottet varit med och behandlat ärendet och där ställt sig bakom utskottets skrivningar också står för den uppfattningen, om vi hamnar i en voteringssituation. För att försöksverksamheten skall kunna fortsätta fordras tre fjärdedels majoritet. Därför är det inte ointressant hur man ställer sig i den här frågan. Jag vill understryka att det är viktigt att den försöksverksamhet som har påbörjats får fortsätta som den har inletts under den här perioden. Jag är något förvånad över att Sonja Rembo tar upp just kompletteringspropositionen. I utskottsbetänkandet uttrycker vi ganska klart vår uppfattning på den punkten. Om jag har förstått det rätt har man från regeringshåll lovat att vara uppmärksam på de förhållanden som riksdagen har riktat kritik mot. T.ex. på s. 5 i betänkandet heter det: ”Beträffande kompletteringspropositionen har riksdagen redan ställt sig bakom finansutskottets uttalande att den innehöll alltför många inslag som saknade ekonomiskt-politisk innebörd.” Jag måste därför säga att jag tycker att utskottet väl har täckt de synpunkter som Sonja Rembo nyss anförde i talarstolen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 19.

Herr talman! Bakgrunden till detta betänkande får man söka i folkstyrelsekommitténs arbete och den behandling som så småningom skedde av de förslag man där tog fram. Förslagen innebar att man sammanlade finansoch skatteutskott och på det sättet fick ett samlat ekonomiskt utskott. Det fanns inget underlag för en bred enighet på den punkten. Då uppstod diskussionen om att koncentrera de ekonomisk-politiska åtgärder som föreslås efter budgeten — tilläggspropositioner och andra paket av ekonomisk-politisk karaktär — till finansutskottet. Ytterligare en komponent är frågan om kammarens arbetsbelastning. Vi är i konstitutionsutskottet överens om att flytta fram tidpunkten för avlämnande av propositioner med budgetmässigt innehåll till den 10 februari. Den har ändrats från den 10 mars till den 25 februari, och nästa gång flyttar vi den alltså till den 10 februari — allt för att utjämna kammarens arbetsbelastning. Då skall vi också få en budget, hoppas jag, som innehåller budgetfrågorna. Det skall inte vara intressant för regeringen att komma i efterhand. Det blir så kort tidsavstånd mellan budgetens avlämnande och den 10 februari att huvuddelen av alla ekonomiska åtgärder bör vara redovisade i budgetpropositionen. Nu undrar jag hur regeringen och övriga kommer att tolka Sonja Rembos uttalande. Hon säger ju att man inte skall försätta finansutskottet i den här situationen igen. Därför skall riksdagen avslå hemställan. Riksdagen har ju redan uttalat sig om hur fel regeringen gjorde när den framlade kompletteringspropositionen. Det fördömandet står ju hela riksdagen bakom. KU upprepar denna kritik nu. Jag utgår från att regeringen tar fasta på detta, men med Sonja Rembos uttalande om att vi inte skall försätta finansutskottet i denna situation en gång till kan ju regeringen tolka det som om det är fritt fram om den får dela det på alla andra utskott. Då kan man komma med en helt ny budget. Det tycker jag att vi bör förhindra, herr talman, genom att jag yrkar avslag på Sonja Rembos yrkande och bifall till KU:s betänkande nr 19.
Herr talman! Bara ett förtydligande till Bengt Kindbom. Det är riksdagen som försätts i svårigheter, framför allt fackutskotten. I våras upplevde vi hur inte minst skatteutskottet blev helt ställt vid sidan om av det omfattande förslag som regeringen framlade på skattepolitikens område och som sedan ledde till en uppgörelse i finansutskottet. Det var, menar vi, icke någon bra lösning. Vi kan inte på det här sättet göra det omöjligt för fackutskotten att lägga fram egna betänkanden i frågor som berör dem så djupt. Vi bör inte försätta oss i den situationen. Därför vidhåller jag yrkandet om avslag på punkt 3 i hemställan.
Herr talman! Det är ju en fråga om kompletteringspropositionen och vad den skall innehålla. Riksdagen har alltså fördömt innehållet i den under våren framlagda kompletteringspropositionen. Sonja Rembo gör nu likadant som i sitt huvudinlägg. Hon pläderar alltså för att utskotten skall ha ärendena, och då är det fritt fram för regeringen att lägga hur många förslag som helst.

Herr talman! Vi befinner oss i en situation där världens vapenhandel totalt sett minskar, men där den svenska vapenexporten ökar. Den svenska vapenexporten ökade med 300 26 mellan år 1983 och 1988 räknat i fast penningvärde. Detta framgår av färsk statistik från SCB. Under de åtta första månaderna 1989 ökade exporten med 20 76 jämfört med samma period under förra året. Sammanlagt levererades vapen och ammunition för 3 394 milj.kr. — detta trots avspänning och en minskad vapenhandel i världen. Indonesiens folkmord på Östtimors befolkning hindrar inte den svenska vapenexporten till Indonesien. Exporten uppgick till 49 milj.kr. jämfört med 21 milj.kr. under samma period föregående år. Indien är den största mottagaren, det vet vi. Dit gick 48 90 av exporten. Nyligen rapporterades det i en internationell tidskrift som heter The Economist att Bofors-haubitsen används mycket förtjänstfullt, enligt generalerna, i strider mot Pakistan. Denna fråga tog jag upp i den här församlingen för någon vecka sedan. Utrikeshandelsminister Anita Gradin tyckte inte alls att detta var problematiskt. Det här är tydligen inte i strid med våra exportregler. Exporten till Pakistan, en av Indiens grannar, ökar också. Landet ligger på sjunde plats på exportlistan. Jugoslavien ligger på andra plats, USA på tredje, Norge på fjärde och Venezuela på femte plats. Detta sker då den internationella situationen är mycket positiv, och den bör vi på alla sätt stödja. Det är nämligen en situation av internationell avspänning, internationell demokratisering och internationell nedrustning. Då är det väl ändå på tiden att vi ställer oss frågan: Måste vi verkligen exportera vapen för att försvara vår neutralitet, vilket ju är den argumentation som ligger i botten på vår vapenexport, såvitt jag förstår? De utredningar som är tillsatta och som det hänvisas till i betänkandet är ju tillsatta just för att det finns en så kraftig opinion som känner så stark olust inför hela vapenexportfrågan. Den har gjort så under många år, och det är en opinion som växer — inte bara inom fredsrörelsen och de politiska partier som redan i dag kräver stopp för vapenexporten utan också inom t.ex. socialdemokratin. Man har alltså tillsatt två utredningar som man hänvisar till i betänkandet. Den ena är en utredning om krigsmaterielbegreppet. Utredningen har lagt ett förslag. I direktiven ingick en vidgning av krigsmaterielbegreppet för att man skulle komma ifrån det faktum att hälften av den krigsmateriel som exporteras från Sverige i dag inte exporteras som krigsmateriel utan som civil materiel. Det gäller t.ex. lyftkranar som man skall använda till att lyfta missi ler. Det gäller Boghammarbåtarna, som har debatterats ganska livligt både i detta land och utomlands. Men den här utredningen som nu har lagt sitt förslag har inte följt direktiven, anser jag, nämligen att vidga begreppet. Det har den alltså inte gjort. Den säger att allt skall vara som förut. Det innebär att fortfarande skall hälften av den svenska krigsmaterielexporten ske under täckmantel av att det gäller civil materiel. Den andra utredning som man hänvisar till är krigsmaterielexportutredningen, som ju inte är färdig ännu. Den hade som direktiv att studera hur kostnaderna för det svenska försvaret skulle påverkas av eventuellt hårdare restriktioner vad gäller den svenska vapenexporten och också av ett totalt avbrytande av den svenska vapenexporten. Så långt jag har kunnat följa den utredningens arbete har den en helt annan infallsvinkel. Den undersöker nämligen på vilket sätt en minskad export eller ett avbrytande av vapenexporten skulle inverka på den svenska vapenindustrin. Det är den infallsvinkeln utredningen har valt — inte att studera vilka konsekvenser detta skulle få för det svenska försvaret. Det var ändå det som var huvudargumentet när utredningen tillsattes. Genom att tillsätta en utredning skulle man dämpa den kraftiga opinion som finns mot den svenska vapenexporten. Jag tycker att man kan säga att de regler som Sverige i dag tillämpar har fört med sig mycket skumraskaffärer. Det handlar om legal vapenexport till länder som är ytterst tvivelaktiga. Det handlar om illegal vapenexport. Vi har fått ta del av en mängd processer. Alla rättegånger är inte avslutade ännu. Ingen vill ta ansvaret för vad som har hänt, och alla skyller på varandra. Det är djupt demoraliserande, skulle jag vilja säga. Vi vet att det förekommer en internationell andrahandshandel med vapen, som gör att vi på inget sätt har möjligheter att kontrollera vart vapnen tar vägen. Vi vet att den internationella utvecklingen inom vapenindustrin, precis som alla andra industrigrenar, går mot en ökad centralisering, transnationalisering och ökat samarbete för utvecklingskostnader. Utvecklandet av de moderna högteknologiska vapnen medför ju så stora kostnader. Den utvecklingen deltar Sverige i genom samarbetsavtal som också gör att vi kommer att ha små eller inga möjligheter att veta vart våra vapen tar vägen. Hela den här utvecklingen är djupt olustig och fyller många med bävan. Det rimmar så illa med allt vackert tal om Sverige som en fredsälskande nation och om att vi arbetar internationellt för fred och nedrustning, när konsekvensen av vårt praktiska handlande innebär att vi deltar i militariseringen av inte minst tredje världens länder, samtidigt som vi vet att de skulle behöva sina pengar till någonting helt annat.

Jag tror inte att någon tror att man skulle få sälja någonting då. Detta har naturligtvis också den svenska regeringen insett. Därför tillgodser man genom mycket luddiga skrivningar den svenska krigsindustrins behov av ökade marknader och dess behov av vinster. Detta är det intresse som ligger bakom de mycket luddiga formuleringar som utskottsmajoriteten av någon för mig outgrundlig anledning framhärdar med att hävda är det sätt på vilket den svenska vapenexporten skall regleras. Vi i vpk anser att detta inte bara är dubbelmoral utan omoral och att det är oanständigt. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 i betänkandet.

Herr talman! Krigsmaterielexporten har under ett antal år varit en av de stora politiska frågorna i Sverige. Vi har, efter avslöjandena av förre Boforsingenjören Ingvar Bratt om klart olaglig export av vapen, bevittnat en kakofoni av lögner och undanglidningar från ansvarigt håll. Vi har fått rättegångar med de inblandade inom industrin som hävdar att det de har gjort har skett med regeringars eller regeringsorgans aktiva medverkan eller tysta medgivande. Det som vi länge trodde var ren svensk linje — att bara exportera vapen till de länder som i praktiken inte hade för avsikt att använda dem — har visat sig vara helt falskt. Vapenexportfrågorna har blivit en stor skamfläck för Sverige. Situationen är också allvarlig ur en alldeles speciell synpunkt: det sprider sig i samhället en känsla av att man högt upp i samhällets topp ägnar sig åt racer av ruttenheter. Kan man handla ruttet där, kan man längre ner i systemet känna ett berättigande för att också handla ruttet. Vi får otäcka spridningseffekter genom hela samhället. Det är viktigt med föredömen i ett samhälle. Inte med bästa vilja i världen går det i dag att säga att de som har handlagt vapenexportaffärerna har varit ens i närheten av att vara goda föredömen. De inblandades omdömesförmåga måste starkt ifrågasättas. Deras syfte har istället varit att se till att det tjänas pengar. Ändamålet får helga medlen. Då får principerna, föredömena och omdömesförmågan stryka på foten. Vapenexportbyken, som skulle tvättas offentligt, har fällt många personer och stoppat många karriärer. Det är bra. Däremot väntar vi på den slutliga rentvättningen av den skitiga byken, som Sten Andersson har utlovat. Det finns många mycket egendomliga inslag i den svenska vapenhandeln. Indienaffären är för många ett av de allra mest upprörande, med dess stora inslag av mutor och regeringens hemlighållande av handlingar som skulle kunna ge oss vägledning om vad som verkligen har hänt. Inte kännetecknas detta handlande av någon önskan om offentlig byktvättning! En av de ledande principerna i svensk vapenhandel är att inte sälja vapen till länder som är i krig eller står nära att komma i krig. Av den anledningen är vapenförsäljning till USA ett flagrant brott mot andan i de svenska reglerna. Det är inte många stater som har varit så flitigt i elden som USA sedan andra världskriget: Vietnam, Guatemala, Cuba, Granada, Libanon och Korea är några fall som jag på rak arm kommer på. USA har haft Israel som nära förbunden stat, och det landet har krigat sedan 1948 flera gånger och är nu inbegripet i en kamp mot staten Palestina. USA har bistått Israel ekonomiskt och militärt. Varför vapenhandlar vi med USA? Vi är nu mitt uppe i stora omvälvningar i vår omvärld. Det som sker i Europas öststater kommer att påverka oss i mycket hög grad. Där sker nu en omfattande nedrustning och en decentralisering av makt och en stark nationell frigörelse, efter ett långt och mycket svårt diktatoriskt ok. Demokratiska processer ser nu dagens ljus. Samtidigt deltar Sverige i en annan process av helt motsatt slag. Vi vill anpassa oss och harmonisera oss med en västeuropeisk centralistisk stat, som vill bygga upp murar mot omvärlden — en statsbildning som vill bli en ekonomisk och militär stormakt för att hävda västeuropeiska industriintressen för att möta hot från USA, Japan och öststaterna. Nationerna inom denna krets styrs genom enväldiga beslut i ett ministerråd utan offentlig insyn och demokratisk styrning. Det är märkliga kontraster vi upplever i dessa dagar! Den svenska viljan till anpassning är mycket stark. Inom EG vill man ha en fri vapenhandel. Man ser den som en viktig ekonomisk faktor för framtiden. En anpassning innebär att vi i praktiken måste följa den politik som fastläggs av EG:s olika organ. Då kan vi glömma vår ”självständiga” linje när det gäller vapenhandeln. Vi anpassar oss. Industrin är med på noterna och ser till att etablera sig på olika sätt inom EG för att vara med när vapentågen går. EG-anpassningen verkar då som ett erkännande av den praktiska svenska politiken när det gäller vapenhandel. Svensk vapenexport bara ökar och ökar. Det har länge hävdats att Sverige måste ha export av vapen, annars kan vi inte upprätthålla en egen vapenproduktion till rimliga kostnader. Vårt försvar skulle bli för dyrt. Med ”för dyrt” menas att vi tvingas lägga ner mer pengar på det försvar som vi vill ha — med en mindre produktionsbas skulle vi tvingas minska vår levnadsstandard. Vi, som lever i ett för de flesta människor ofattbart överflöd, vill med vårt handlande öka vår överflödskonsumtion genom att sprida död och elände bland mindre lyckligt lottade i världen. Det strider mot vad man i officiella sammanhang säger om internationell solidaritet och om att vi vill hjälpa nödlidande i världen. Det vilar ett drag av oresonlig cynism över den svenska argumentationen för vapenhandeln. Vi är helt enkelt inte trovärdiga längre. De senaste beskeden om att granatgeväret Carl Gustaf nu finns i Kambodja och där används med stor framgång visar tydligt vad det är fråga om. De vapnen kommer från Singapore. Sverige har i omgångar haft vapenexportförbud till Singapore, därför att vi ansåg att regeringen där medverkade till illegal vidareexport av svenska vapen. Men i december 1987 tvingades Anita Gradin kröka rygg och röka fredspipa med singaporianerna och fick påstå att deras regering var helt fri från inblandning. Staten Singapore hade nämligen som bestraffning för exportstoppet satt i gång med bojkott av 150-200 svenska företag i Singapore. De tyckte att de satt på pottkanten och vrålade högt. Hotet var så starkt att förbindelserna normaliserades med diktaturen i Singapore. Ja, se pengar! Och nu ser vi resultatet i Kambodja. Herr talman! Det är faktiskt en skam som är väldigt stor. Vår linje att prata vackert och böja oss för pengar inger ingen som helst respekt. Det vet det svenska folket — man känner det ända in i märgen. Det är bl.a. därför som politikerföraktet sprider sig. Politikerföraktet är egentligen ingenting annat än vissa politikers förakt för medborgarna. Vapenexporten är förkastlig i en värld i nöd. Den är förkastlig när vi nu ser klara tecken på att vi håller på att få avgörande förbättringar i världen när det gäller rustningarna. I avvaktan på att vi kan få en total avveckling av den svenska vapenexporten vill vi att det skall vidtas en lång rad åtgärder i restriktiv riktning. Vi vill att riksdagen skall få ta ställning till dispenser från vapenexportförbuden, i stället för regeringen. Vi kräver att krigsmaterielbegreppet vidgas och att exportstoppen för stater som missbrukar de svenska reglerna förenas med klara bestämmelser om karenstid och att exportstopp gäller oberoende av om det är en statlig myndighet eller ett privat företag i landet som begått brottet mot de svenska reglerna. Vi måste få en kraftfull satsning på omställning till civil produktion. Vi måste få ett exportstopp för de svenska företag som döms för brott mot vapenexportlagarna. Dessutom måste riksdagen fastställa ett kriterium för att kunna avgöra om restriktiviteten faktiskt upprätthålls under en viss given tidsperiod. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar tar upp en mängd olika aspekter av vapenexporten. Jag har själv tillsammans med Charlotte Branting motionerat i en rad olika frågor, vilka också berörs i betänkandet. Jag tänkte inte närmare gå in på den diskussionen. Jag vill bara nämna att vi för ett par år sedan tog upp frågan om att man borde belysa behovet av vapenexporten och hur detta är kopplat till bevarandet av den svenska försvarsindustrin. Gudrun Schyman nämnde just att det finns en sådan koppling mellan den svenska försvarsindustrin och behovet av vapenexport. Vi har också motionerat om att krigsmaterielbegreppet borde förändras så att det inte blir möjligt att t.ex. exportera kranar som skall användas till att lyfta missiler eller båtar som sedan används i rena krigssituationer. Vi har även motionerat om att man bör ta initiativ för att förbereda för en omställning från militär till civil produktion och om att regeringen borde ta initiativ när det gäller att omstrukturera den svenska försvarsindustrin för att det på det viset skall bli möjligt att möta en minskning av vapenexporten. Dessutom har vi tagit upp frågan om att man bör avskaffa den parlamentariska nämnden. Alla dessa frågor tas upp i betänkandet, och jag tänkte därför inte mera gå in på dem. Utredningar är på gång, och vi har därför inte väckt några motioner i år. Vi väntar i stället på utredningarna och hoppas att vi skall kunna ha en rejäl debatt här i riksdagen om alla dessa viktiga frågor. Däremot har Charlotte Branting och jag väckt en motion som berör frågan om statistiken och den skrivelse som regeringen har överlämnat till riksdagen. Man bör enligt vår mening ha en mera öppen, offentlig statistik så att debatten också kan utgå från fakta. Vi har nu till vår glädje noterat att utskottet har uttalat sig positivt på denna punkt. Jag vill gärna här i debatten påpeka att utskottet delar uppfattningen att den offentliga redovisningen av vapenexporten bör vara så öppen som möjligt. Det bör vara regeringens strävan att i framtida redogörelser ta med alla uppgifter som det inte finns skäl att hemlighålla. Detta bör även gälla samarbetsavtal. Jag ser detta som en positiv skrivning. Utskottet har heller inte avstyrkt vår motion utan i stället svarat genom detta uttalande. Vi hoppas också att regeringen tar intryck av vad riksdagen här kommer att uttala som sin mening, så att vi får en mera öppen redovisning av vapenexporten. Man bör bl.a. ur denna redovisning kunna utläsa till vilka länder vi har exporterat vapen och vilken typ av vapen vi har exporterat. Jag hoppas alltså att vi kan få se sådana redovisningar i framtiden. Regeringen har ju i debatten om vapenexporten inte precis visat någon större öppenhet. Sten Anderssons uttalande om en offentlig tvättning av vapenbyken ter sig i dag ganska märkligt när vi har sett hur regeringen i olika sammanhang har agerat. Häromdagen var jag i Stockholms tingsrätt och lyssnade på slutpläderingen i Boforsmålet. Martin Ardbos försvarsadvokat antydde då att det inte var långt ifrån att man var tvungen att lägga ned målet eftersom åklagaren inte kunde genomföra sina förundersökningar på ett sådant sätt att de kunde leda fram till ett åtal. Till slut, efter många svårigheter, fick man ta del av papperna på regeringskansliet. Man måste säga att det är ett märkligt agerande från utrikesministern att själv sitta och tjuvhålla på papperna om han utgår ifrån att vi skall ha en ordentlig genomgång av vapenexporten. Men vi hoppas, som sagt, att riksdagens kommande uttalande om större öppenhet också kommer att sätta sina spår i regeringens handlande, och därför nöjer jag mig med detta för dagen.

Herr talman! Låt mig först säga till Ingela Mårtensson att jag håller med henne vad gäller resonemanget om öppenhet. Vi har på denna punkt gått mycket långt. Jag tror inte att något land som exporterar krigsmateriel är öppnare än Sverige. Den debatt vi har haft under senare år har ju också lett till att det som man förut försökte hålla hemligt numera kan debatteras öppet och fritt. Låt mig konstatera att utrikesutskottets betänkande om krigsmaterielexporten ger uttryck för en mycket bred enighet här i riksdagen i dessa frågor. Det är bara de två minsta partierna, kommunisterna och miljöpartiet, som har en annan uppfattning. Deras argument mot krigsmaterielexporten bygger på att de har andra åsikter än majoriteten i fråga om säkerhetspolitiken. Det är ju enbart säkerhetspolitiska skäl som ligger bakom det faktum att vi har en krigsmaterielindustri här i landet. Det är bra för ett neutralt land att kunna tillverka sina egna vapen. Ungefär 70 90 av försvarets materiel tillverkas inom landet. För att denna del av vår industri skall kunna vara konkurrenskraftig måste den få mäta sina krafter på de internationella marknaderna och vara i kontakt med andra företag inom sin bransch. Sverige är en stor nettoimportör av vapenteknologi, vilket är den andra sidan av exportproblematiken. Det är viktigt att slå fast det som egentligen är självklart, nämligen att vi har en viss vapenexport enbart av säkerhetspolitiska skäl och inte för att göra ekonomiska vinster eller för att hålla sysselsättningsnivån uppe. Under de senaste årtiondena har krigsmaterielexporten normalt uppgått till ungefär 1 96 av den totala exporten. I statistiken för 1988 kan man notera att denna export nu uppgår till ca 2 26 av den totala exporten. Förklaringen är att Bofors stora kanonleveranser till Indien omfattar närmare hälften av krigsmaterielexporten under fjolåret. Nu är dessa leveranser snart slutförda och då kommer denna export att återgå till mera normala nivåer. Svensk krigsmaterielindustri är sannerligen inte någon expansiv bransch. Bofors, vårt största företag på området, har under fjolåret och under innevarande år minskat antalet anställda i Karlskoga med 1400 personer. Även andra svenska företag som tillverkar krigsmateriel har stora problem med lönsamheten och minskar nu antalet anställda. Det antal länder som Sverige säljer vapen till har inte heller ökat på senare år. Snarare säljer vi nu till färre länder än tidigare. Den svenska krigsmaterielexporten har en ganska fast och stabil kundkrets. Utskottet hänvisar i svaren på flera av motionsyrkandena till att frågan om krigsmaterielexporten nu utreds av en parlamentarisk kommitté. Denna tillsattes i juni i fjol och blir färdig mot slutet av detta år. Denna utrednings betänkande kommer att sändas ut på en mycket omfattande remiss, så det kommer att finnas rikliga tillfällen att ytterligare debattera dessa frågor under det närmaste halvåret.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

Herr talman! Sture Ericsons anförande gjorde mig litet konfunderad. Jag vet inte om han tycker att den statistik som vi har är bra, med den offentliga redovisning som sker i dag. Jag uppfattar ändå att utskottet har uttalat sig för att man skall ha en mer öppen statistik i framtida redogörelser, så att vi kan förvänta oss en förändring på den punkten. Sedan fick jag intrycket att Sture Ericson tyckte att Sverige har den mest öppna redovisningen av de vapenproducerande länderna. Då kan jag upplysa om att i USA har man en öppnare redovisning än vad vi har här. Så det vore väl skäl att titta på hur de här frågorna behandlas i den amerikanska kongressen. Som jag sade tidigare, tänker jag inte gå in på de olika aspekterna, eftersom jag förväntar mig att vi framöver kommer att få ett mera digert underlag för en diskussion om vapenexporten. Men jag måste ändå reagera på Sture Ericsons sätt att beskriva vart vapnen tar vägen. Faktum är ju att Sverige exporterar alltmer vapen till tredje världen, och det kan väl ändå inte vara en bra utveckling. Jag var på ett seminarium med Världsbanken för ett par veckor sedan, och där togs just frågan upp om det olyckliga i att så många länder i tredje värl den använder så stora resurser till vapenanskaffning, och man ville att Världsbanken skulle sätta press på dem. Men banken gav då en känga till Sverige och framhöll att man borde i bilaterala avtal se till att de vapenproducerande länderna inte säljer vapen i den utsträckning som de gör i dag till länder i tredje världen. Där tycker jag att Sverige borde tänka om.
Herr talman! Att redovisningen t.o.m. är så öppen att saker som borde vara sekretessbelagda diskuteras i dag, förstår jag att Sture Ericson inte är nöjd med, men jag håller med dem som säger att öppenheten i de här frågorna skall vara så stor som möjligt. Jag vill bara påpeka att det faktum att vi har den öppenhet vi har i dag beror väldigt mycket på en aktiv opinion, bl.a. kanaliserad via fredsrörelsen, som har satt tummen i ögat på allt det hemlighetsmakeri som regeringen företar sig i de här affärerna. Det behövs tydligen, för de egna ambitionerna vad gäller öppenheten är inte särskilt imponerande. Sedan säger Sture Ericson att det är de två minsta partierna i riksdagen som kräver stopp för svensk vapenexport. Det antar jag att han säger för att försöka marginalisera det berättigade kravet på ett sådant stopp. Men de två minsta partierna, vpk och miljöpartiet, är på inget sätt ensamma. Vi är språkrör för en stor och bred opinion, dessutom en stor och bred opinion inom socialdemokratin som tyvärr inte kan använda sitt eget parti, åtminstone inte i den här församlingen, för att driva kravet på stopp för svensk vapenexport. Om man tittar på vad som sägs vid era kongresser, Sture Ericson, ser man att det finns en stor opinion för det kravet, inte minst inom ungdomsförbundet, kvinnoförbundet och broderskapsrörelsen. Det finns också inom andra politiska partier starka opinioner mot den svenska vapenexporten men som inte tillåts att göra sig hörda i de här diskussionerna. Jag tror att Sture Ericson också är medveten om det. Så till Indien, som i alla diskussioner får vara förklaringen till den ökande svenska vapenexporten. Sture Ericson säger att snart är Indienordern slut, och då skall exporten minska och återgå till det normala. Jag är inte ett dugg övertygad om det, eftersom Anita Gradin så sent som i förra veckan sade att Indien fortfarande skulle vara ett bra land att exportera vapen till. Vad jag förstår, har inte Indien tänkt sig rusta ner. Där pågår en militarisering, och jag antar att det är regeringens uppfattning att Sverige skall bidra till den militariseringen också i fortsättningen. Bofors minskar sin produktion och minskar antalet anställda, och andra vapenproducenter i Sverige gör det också. Ja, av en självklar nödvändighet. Det är en internationellt hård marknad. Konkurrensen är hård, och man kan inte förvänta sig ökade beställningar från det svenska försvaret i all oändlighet, för vi tänker inte gå med på att det svenska försvaret sväller i en säkerhetspolitisk situation som den nuvarande. Jag vill gärna påpeka det, eftersom Sture Ericson säger att grunden för vår vapenexport är den säkerhetspolitiska bedömningen. Då vill jag fråga Sture Ericson: Hur ser det säkerhetspolitiska scenario ut här i Europa som motiverar att Sverige har ett militärt försvar, en vapenindu stri och en därmed sammanhängande vapenexport av den milda grad som vi har i dag? Jag vill påstå att den internationella utveckling som vi nu åser med stor glädje innebär att frågan om att försvara neutraliteten med militära medel börjar förlora i aktualitet. Den råa militära maktpolitiken i Europa har faktiskt spelat ut sin roll. Det kalla krigets tid är förbi, och det vore märkligt om det skulle få effekter i varje annat land utom i Sverige. I så fall tycker jag att skygglapparna, som regeringen bär, har vuxit till stora stenblock som vi på alla sätt måste flytta på. Att vapenindustrin inte är glad åt den här utvecklingen, det förstår jag. Men det kan inte vara dess intressen vi skall företräda, och Sture Ericson säger också att så är det inte. Det är inte vapenindustrin och inte heller regionalpolitiken som skall styra, utan det är säkerhetspolitiken. Låt då säkerhetspolitiken styra, skulle jag vilja säga.
Herr talman! Sture Ericson säger att vi har en vapenexport enbart av säkerhetspolitiska skäl. Jag måste säga att jag tycker att det är ganska fantastiskt med tanke på det som vi ser runt omkring oss och som Gudrun Schyman så livfullt har beskrivit att jag inte behöver upprepa det. Det som är bra sagt behöver inte sägas flera gånger. Det är klart att Sverige skall ha egna vapen, säger vi i miljöpartiet. Behövs det ett försvar, skall vårt land också producera egna vapen. Däremot är det väldigt svårt att förstå att Sverige för den skull måste exportera vapen i sådana mängder. Sture Ericson säger att Sverige måste ha en konkurrenskraftig vapenindustri och att den behöver mäta sin förmåga. På vilket sätt mäter man sin förmåga när man handlar med vapen? Det skulle vara intressant att veta, Sture Ericson. Är det antalet nedskjutna människor eller bombade hus per minut, eller vad är det för förmåga man måste bevisa? Varje vapen är ju en bedrövelse i och för sig, så jag tycker inte att det behövs någon speciell måttstock. Men Sture Ericson visar här en utomordentligt cynisk inställning som faktiskt är genomgående i hela den svenska vapenhandelspolitiken. Det gäller att prångla ut så mycket vapen som möjligt. Det är inte alls sant att man exporterar vapen av något annat skäl än för att tjäna pengar. Vad jag vet har de svenska vapentillverkarna också utvecklat vapen enbart för export. Nog vill man tjäna pengar på exporten, och det gör man nu med besked. Annars skulle naturligtvis inte Bofors och de andra vapentillverkarna ägna sig åt att bl.a. leverera haubitsar för miljarder. Det är klart att det finns mycket starka ekonomiska intressen i den här hanteringen. Jag är inte heller övertygad om att när Indienordern slutleverats man inte kommer att försöka fortsätta att utveckla affärerna i Karlskoga. Har man byggt upp en potential på industrisidan, är man utomordentligt ovillig att släppa den ifrån sig. Kan man vapen, är det självklart att man vill fortsätta att tillverka och sälja sådana. Vi vill vidhålla från miljöpartiets sida att även om man här betraktar oss som en minoritet så finns det, precis som Gudrun Schyman sade, en fantas tisk massa människor som står bakom kraven på en helt annan vapenexportpolitik och en helt annan säkerhetspolitik. Jag tycker att det är viktigt att lyssna på och se på vad som händer i vår omvärld. Det är nämligen ytterligare ett skäl för oss att vara utomordentligt restriktiva i vår vapenförsäljning, till dess att vi kan sluta med att över huvud taget handla med vapen.

Herr talman! Jag tror faktiskt inte, Ingela Mårtensson, att USA är något föredöme för Sverige. Det är sant att vissa affärer redovisas ganska öppet via kongressen, men det är också sant att USA handlar med vapen på den internationella marknaden utan att kongressen får vara med, enbart på order av presidenten t.ex. Framför allt vet vi att en förfärande mängd vapen är i omlopp som amerikanarna lämnat efter sig på olika ställen utan att kongressen har fått vara med och bestämma och utan att någon offentlig redovisning har gjorts. Tittar man på hur olika länder redovisar sin vapenexport — utredningen har försökt göra det — är det svårt att hitta något land som har en bredare redovisning än Sverige. Nu skriver utrikesutskottet att vi bör vara så öppna som möjligt. Det är naturligtvis en anvisning. Kan vi hitta ytterligare möjligheter att få ut information till den öppna offentliga debatten så skall vi göra det. Sedan till detta att det har blivit en ökning beträffande den tredje världen. Ja, det rör sig om den Indienorder som vi har talat om hela tiden och som nu utgör hälften av exporten. Ordern slutlevereras i år och nästa år, och sedan kommer mera normala förhållanden att inträda. De stora köparna från Sverige är industriländerna och de nordiska länderna, alltså de neutrala och en del västländer. Gudrun Schyman gjorde sig här till språkrör för en bred opinion, efter vad hon sade. Hon pekade på Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Kvinnoförbundet osv. Det är riktigt att det inom dessa förbund finns många tvivlare i denna fråga. Vi för en livlig debatt i mitt parti. Men det grundläggande, och det jag pekade på i mitt anförande tidigare, var den mycket breda uppslutningen bakom den säkerhetspolitik vi för. Ett viktigt inslag i denna säkerhetspolitik är faktiskt att vi kan försörja det svenska försvaret i så hög grad som möjligt med svensktillverkad materiel. Jag tyckte nog att Gudrun Schyman var väl snabb i sina slutsatser när hon stod här uppe och sade att neutraliteten har spelat ut sin roll. Är det vpk:s uppfattning? Jag vet att vpk hade problem med neutraliteten tidigare, under mera stalinistiska perioder av partiets historia, men jag trodde faktiskt att vpk nu var på väg in i den breda uppslutningen bakom den svenska säkerhetspolitiken. Det är ju bara att beklaga om så inte är fallet. Nu sitter ni med i försvarskommittén som bearbetar dessa frågor och kommer med sin första säkerhetspolitiska rapport redan i början av nästa år. Är vpk på väg bort från neutralitetspolitiken och menar att den har spelat ut sin roll, så står vi inför ett nytt läge. Vilka slutsatser vi skall dra av de mycket stora och omvälvande föränd ringar som nu pågår, främst bland Gudrun Schymans partivänner i Östeuropa, får vi väl se så småningom. Lyckligtvis behöver inte denna försvarskommitté dra sina slutsatser förrän i slutet av nästa år, och då har kanske bilden klarnat för oss. Vad sedan gäller Carl Fricks otidigheter om cynism och annat sådant vill jag säga att vi har börjat vänja oss vid detta ordval från miljöpartiets sida. Kvar står att miljöpartiet uppenbarligen vill ha en annan säkerhetspolitik än den breda majoriteten i denna riksdag vill ha. Som konsekvens vill miljöpartiet också föra en politik som vi andra inte uppfattar vara i Sveriges intresse.

Herr talman! Jag uppfattade det som att Sture Ericson tyckte att det var obehagligt att jag stod här uppe, så jag står gärna där nere om det på något sätt kan förbättra debattklimatet. Jag tror inte på vad som sägs om Indienordern, att i och med att den slutförs blir det inte någon mer vapenexport. Det blir inte sant med mindre än att vi sätter stopp för hela rasket. Jag har nämligen i en tidigare debatt med utrikeshandelsministern fått klart för mig att Indien fortfarande anses vara ett acceptabelt exportland. Har utrikesutskottet en annan mening tycker jag det vore väldigt bra och mycket klargörande om Sture Ericson uttalade detta högt och tydligt i denna kammare. Vad gäller den säkerhetspolitiska utvecklingen kan jag förstå att man i utrikesutskottet är glad över att man inte just nu har behövt ta ställning. Situationen har ändrats så otroligt fort. Det vore svårt att ta ställning i detta läge. Därför önskar jag att man hade större öppenhet i denna fråga. Vad gäller vpk:s hållning till säkerhetsoch neutralitetspolitiken kan jag försäkra Sture Ericsson att vi sätter neutralitetspolitiken högt. Men vi anser att den hållning som den svenska regeringen har vad gäller neutralitetspolitiken och bl.a. vad gäller vapenexporten strider mot den uttalade neutralitetspolitik som man annars bekänner sig till. Vi menar att det strider mot vår neutralitet att exportera vapen till krigförande länder. Vi anser att det strider mot vår neutralitet att exportera vapen till tredje världens länder och bidra till en militariseringsprocess, samtidigt som vi säger att vi vill ha nedrustning och avspänning på jorden. Utifrån det utrikespolitiska och säkerhetspolitiska skeendet som nu alla med stor tillfredsställelse bevittnar menar vi att den militära rollen och de militära maktmedlen i säkerhetspolitiken nu har spelat ut sin roll. Vi kommer senare att få lyssna på utrikesministerns rapporter från sin resa i Östeuropa. Jag hoppas att han kan instämma i det faktumet att det kalla krigets tid är förbi. Det innebär också att väpnad neutralitet är ett begrepp som i dag får en annan innebörd än tidigare. Det måste vi vara uppmärksamma på. Vi måste inse i tid att vi inte kan ha en rustningsindustri i detta land som för dyra pengar skall försörja ett svenskt militärt försvar som har spelat ut sin roll. Det är en insikt som jag faktiskt tycker att ett utrikesutskott, som sysslar med dessa frågor, borde kunna ta till sig i den situation som vi har i dag. Vpk har framlagt förslag om ett stopp för svensk vapenexport. Vi föreslår en avvecklingsplan för den exportintensiva vapenindustrin för att tillförsäkra — Prot. 1989/90:27 de människor som arbetar i denna industri fortsatt trygghet. Vi vill att den 16 november 1989 kompetensen används och att vi får en omställning till civil produktion som AA kan möta de faktiska behov som vi står inför. Jag tycker att det vore en åtgärd som den socialdemokratiska regeringen, som ändå vill verka för de arbetandes intressen, borde ta till sig och verka för på ett aktivt sätt. Jag vet inte varför det finns en sådan oerhörd blockering i den här frågan. Utan att vara alltför konspiratorisk vill jag tro att det har att göra med den starka alliansen mellan regering och vapenindustri. Vi har sett den i alla de affärer som nu håller på att delvis rullas upp. Den är så stark att jag tror att industrins intressen i detta fall styr de säkerhetspolitiska intressena. Jag beklagar det djupt, vi gör det från vpk. Jag tycker det finns all anledning för fler partier att beklaga det. Vi skall inte ha en vapenindustri av regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl, utan av säkerhetspolitiska skäl. Jag frågade Sture Ericsson: Hur ser det säkerhetspolitiska scenario ut som motiverar vår krigsindustri och våra militära rustningar i den utsträckning som vi har i dag? Jag fick inget svar på det, men detta är en debatt som återkommer, så jag hoppas på fler klargöranden.